Herr talman! Jag skall i korthet bemöta vad herr Werner sade och sedan återkomma till herr Brundin. Jag har inga barn ihop med Batakoncernen, och jag har i och för sig inget skäl att som svensk industriminister stå och försvara en stor internationell koncern, om herr Werner tror det. Men jag tycker ändå att också om det gäller, herr Werner, en utländsk koncern, man skall låta rätt vara rätt. Vad var utgångsläget 1968? Jo, att det icke fanns någon svensk intressent som var beredd att driva företaget Oscaria vidare. I det läget dök Batakoncernen upp. Herr Werner påstår nu att vi i regeringen då var ovanligt blåögda som trodde att Batakoncernen hade en ambition, inte bara att komma över butikskedjan — det var verkligen inte någon hemlighet för oss, eftersom Bataledningen inte gjorde något som helst försök att dölja att den främsta tillgången i Oscariakoncernen självfallet var distributionsapparaten — utan därutöver också att driva fabrikationen vidare. Vi hade goda skäl att tro på Bataledningens planer att driva produktionen vidare. Detta kan bestyrkas indirekt genom Batakoncernens faktiska handlande. Batakoncernen visste mycket väl att Oscariakoncernens skoproduktion utan dess ingripande skulle ha försvunnit. Om Batakoncernen inte betraktade förvärvet av produktionskapaciteten såsom ett värde, fanns det inte någon som helst anledning för koncernen att lägga sig till med den och också betala för den. Batakoncernen hade mycket väl kunnat inköpa butikskedjan av Oscariaägarna och lämna produktionsdelen utanför. Men nu valde Batakoncernen att förvärva även produktionsdelen, vilket gjordes med den avtalsmässiga utfästelsen att driva produktionen i två år. För regeringen var det av särskilt värde att få denna utfästelse i det läge som då rådde på den svenska arbetsmarknaden.

Nu skall vi komma ihåg att staten verkligen inte har gjort några särskilt stora insatser eller varit speciellt generös mot Batakoncernen. Vilket är statens bidrag vid detta övertagande? Jo, en garantigivning, en från skattebetalarnas synpunkt fullständigt riskfri garantigivning på 3 miljoner kronor. Batakoncernen har dessutom givit utomordentligt goda säkerheter och betalar full ränta — i dagsläget över 9 procent. Dessutom amorteras lånet. Detta utländska företag har alltså inte ställt sig i en speciell moralisk eller legal position gentemot det svenska samhället, en position som det nu bryter. Jag vill upprepa vad jag tidigare sade. Den interna företagsinformationen vill jag inte uttala mig om, då jag vet för litet om hur den fungerat. Men ser man på Batakoncernens relationer till arbetsmarknadsmyndigheter och = till kommerskollegium, som är så att säga regeringens agent när det gäller garantilån, finner man inte att några anmärkningar kan göras mot Batakoncernen. Herr Brundin ifrågasatte det mesta av vad jag hade sagt om skoindustrin. Jag vet inte om herr Brundin ägnar sig åt något ställföreträdande lidande för den svenska skoindustrin, men det är märkvärdigt hur känslig herr Brundin är för de uttalanden som jag gör. Jag tycker inte att jag gör något speciellt anstötligt eller överlägset uttalande om jag påstår att den italienska skoindustrin på viktiga sektorer av skomarknaden är en Överlägsen industri och att den är överlägsen inte enbart på grund av att de italienska lönerna är låga. Det skall väl en svensk industri närstående person ändå tåla att höra utan att finna det särskilt sensatio nellt och utan att det skulle innebära nagot överlägset utdömande från min sida av svensk företagsamhet över huvud taget. Jag sade dessutom, vilket herr Brundin inte brydde sig om att citera, att jag tvärtom har en relativt optimistisk inställning till de svenska skoföretagens förmåga att hävda sig på den del av marknaden där de fortfarande konkurrerar. Jag sade t.o.m. i mitt interpellationssvar att det finns många svenska skoföretag som i dagens kärva läge faktiskt klarar sig utmärkt. Men dessa företag hör man mindre talas om än de företag som går över styr. Jag tycker därför att herr Brundin kan ta de moraliska frågorna litet lugnare. Mitt omdöme är att den italienska lönefördelen också på de skor som herr Brundin nämnde i inte obetydlig utsträckning kompenseras av den 14 procentiga tullen. Härtill kommer att skor i 20 till 30-kronorsklassen inte längre fabriceras här i landet, utan bottenpriset i den svenska skoproduktionen är 40—453 kronor. De 45 procent av den svenska konsumtionen som enligt min uppgift tillgodoses genom skoproduktion i Sverige, avser den totala skomarknaden, alltså även träskor. Härmed avses självfallet 45 procent av värdet av skokonsumtionen och inte 45 procent av antalet par, som herr Brundin tydligen trodde. För Övrigt har jag helt avsiktligt inte angett något specificerat program för hur de statliga insatserna skall utformas för att man skall kunna klara den svenska skoindustrin. Herr Brundin har inte heller några särskilt konstruktiva idéer, såvitt jag kunde finna. Herr Brundin låter hela frågan bli ett höglöneproblem. Herr Brundin kom inte, vilket jag i och för sig är glad för, med några förslag om att lägga om den svenska handelspolitiken för att den vägen klara den svenska skoindustrin. Om vi ser på den svenska skoimportens länderfördelning, så är det nämligen mycket lätt att övertyga sig om att en sådan politik är ogenomförbar, helt enkelt där för att EFTA och EEC-importen i dagens läge är helt dominerande. De störningar som det talas om i den offentliga debatten beträffande lågprisimporten spelar kvantitativt en synnerligen obetydlig roll. Jag tror att omkring 4 procent av den totala införseln utgöres av den typ av import som har kommit att få bära hundhuvudet för den svenska skoproduktionens svårigheter. Det pågår utredningsverksamhet på detta område. Det har också tillsatts en samarbetsgrupp, vari branschens representanter både för företagen och för de anställda ingår. Den svenska regeringens skopolitik bedrivs i mycket nära samråd med de anställdas organisationer. Vad som kan bli resultatet av detta vet jag inte ännu. Det utredningsmaterial som föreligger syftar, om jag är rätt underrättad, inte i första hand till att sänka de direkta produktionskostnaderna; jag håller med herr Brundin om att möjligheterna att sänka produktionskostnaderna i en bransch som skoindustrin inte är särskilt stora. De förbättringar av skoindustrins läge som man kan åstadkomma får förmodligen, som jag också nämnde i mitt svar, sökas i förbättrad försäljningsteknik och försäljningsorganisation och eventuellt också i ökade exportansträngningar. Jag kan tänka mig en ungefärlig motsvarighet till det så att säga samordnade program som nu löper för TEKO-industrin; det skulle därmed också vara fråga om ett lika effektivt eller, om man vill vara kritisk, lika ineffektivt program som detta. Mer är det för dagen inte möjligt att säga. Den utredning jag hänvisar till i interpellationssvaret kommer att föreligga inom kort. Jag räknar med att vi omkring årsskiftet bör kunna ta upp överläggningar med representanter för branschen för att utröna om vi gemensamt kan finna några konstruktiva lösningar.

Herr talman! Jag vill inte att den här debatten skall lämna kvar den föreställningen att jag icke skulle inse att det svenska kostnadsläget i hög grad är bestämmande för den svenska skoindustrins inriktning och möjliga volym. Jag skall inte förlänga debatten med att ytterligare anföra det italienska exemplet, men jag skall ge herr Brundin det kalkylmaterial som jag bygger mitt omdöme i interpellationssvaret på. Importen från Italien drabbas nämligen av en betydande tull. Detta gäller däremot som bekant inte för import från EFTA länder. Där är differensen mycket stor — jag tänker särskilt på den finländska, den engelska och numera också den danska skoindustrin. Jag tror inte att herr Brundin, om han fortsätter att föra denna debatt med mig, kommer att kunna anklaga mig för att jag icke inser vilka problem det svenska kostnadsläget vållar svensk industri, inklusive skoindustrin. Jag vill säga till herr Werner att vi bör komma ihåg att många skoföretag i det här landet har lagts ned. Vi har inte i något statligt låneärende ställt högre anspråk på någon företagare än på Bataföretaget. Just därför att Bataföretaget råkar vara utländskt är det naturligtvis tacksamt för herr Werner att utpeka det som extra litet samhällstillvänt. Jag har som sagt ingen anledning att försvara utländska koncerner, men jag tycker rätt skall vara rätt: mot bakgrunden av våra erfarenheter av svenska företag har vi verkligen ingen anledning att särskilt förebrå Batakoncernen dess handlande — jag talar inte om dess interna personalpolitik, utan om dess beslut att avveckla produktionen. Jag bestrider därför den historieskrivning som herr Werner håller fast vid och som går ut på att visa att regeringen borde ha insett att Batakoncernen från början gick in på den svenska marknaden med syfte att lägga ned Oscariaproduktionen. Den kontakt som förekom och de handlingar som faktiskt har utförts — och som jag fäster större vikt vid än vid deklarationer — visar att sådana planer icke förelåg. Vad som har hänt är att Batakoncernen liksom många svenska skoföretag har misslyckats. Man kunde kanske ha större förväntningar att Batakoncernen skulle ha lyckats, eftersom den är en stor koncern med omfattande erfarenhet av skotillverkning. Det förhållandet, att Batakoncernen har misslyckats här, bör inte tas till intäkt för moraliska förebråelser mot företaget, utan snarare ge anledning till bekymmer beträffande den helt svenska skoindustrins framtid.

Herr talman! Herr Hansson har frågat om jag är beredd att vidta åtgärder för att tillförsäkra de 500 000 invånarna i Göteborg den självklara rätten till användbart dricksvatten. Intag av vatten till Göteborgs stads vattenverk sker från Göta älv. Det har sedan länge varit vissa problem i fråga om vattnets kvalitet, men genom förbättrade reningsmetoder har man i stort sett kunnat bemästra de uppkommande svårigheterna. Sedan omkring tre år tillbaka har det emellertid i vattnet förekommit smakolägenheter, som man inte lyckats komma till rätta med. Såväl i råvattnet som i det framställda renvattnet har konstaterats ett illasmakande ämne — difenyl — som också återfunnits i vissa industriutsläpp i älven. Ett samband mellan utsläppen av detta ämne och smakolägenheterna anses därför sannolikt föreligga. Frågan om vattenkvaliteten kan emellertid inte begränsas till difenylproblemen. Flera andra ämnen som släpps ut i älven har också betydelse för vattenkvaliteten. Difenylproblemen torde dock vara de mest akuta och fordrar en omedelbar lösning. Länsstyrelsen i Älvsborgs län har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att skyndsamt insamla uppgifter från in dustrier som använder difenyl. I arbetsgruppen ingår företrädare för länsstyrelserna i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs län, Göteborgs stads vattenverk, länsläkarorganisationen och naturvårdsverket. Gruppen har redan sänt ut ett frågeformulär till samtliga berörda industrier beträffande användningen av de produkter som i första hand misstänks förorsaka den nuvarande situationen. Avsikten är att, sedan svar inkommit, ålägga de industrier som använder dessa produkter att vidta de skyddsåtgärder som kan anses erforderliga. Gruppen skall även göra en allmän inventering av industriutsläppen längs älven, varefter länsstyrelsen och naturvårdsverket kommer att ta upp frågan om vilka åtgärder som skall vidtas för att förhindra fortsatta utsläpp och förbättra vattenkvaliteten i älven. Jag vill vidare erinra att enligt miljöskyddslagen skall tillsynsmyndigheterna — naturvårdsverket och länsstyrelserna — meddela råd och anvisningar om lämpliga åtgärder för att motverka bl.a. utsläpp av föroreningar i vattendrag. Länsstyrelserna har också möjlighet att meddela förelägganden och förbud mot sådana utsläpp. Om företag släpper ut ämnen i ett vattendrag utan tillstånd kan naturvårdsverket begära att frågan skall prövas av koncessionsnämnden för miljöskydd, som kan förbjuda utsläppet eller föreskriva särskilda försiktighetsåtgärder. Såsom framgår av vad jag sagt ger gällande lagstiftning möjlighet till ingripande mot farliga utsläpp i vattendrag. När de utredningar som nu pågår om utsläppen i Göta älv är färdiga kommer underlag att finnas för myndigheterna att vidta erforderliga åtgärder. Några särskilda åtgärder från min sida synes därför inte behövas. Jag vill emellertid tillägga att det framstår som utomordentligt angeläget att Göta älv blir föremål för effektiva saneringsåtgärder, särskilt med hänsyn till dess betydelse för försörjningen med dricksvatten.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

I mitten av 1950-talet stod Göteborgs stad inför nödvändigheten att kraftigt öka sina tillgångar av friskvatten. Ett antal alternativa råvarutillgångar diskuterades. Jag kan referera: Göta älv: Vattnet var förorenat och bedömdes därför som olämpligt av hälsovårdsmyndigheterna. Vänern: En direktledning skulle då dras vid sidan om Göta älv. Genomförandet ansågs vara kostnadskrävande. Sjön Mjörn utanför Alingsås: Vattenmängden räckte ej för Göteborgs framtida behov. Dessutom bjöd strandägarna starkt motstånd. Det fantastiska förslaget om en tunnel från Vättern föll på de höga kostnaderna, ett par hundra miljoner kronor i merkostnad. Vad slutligen beträffar Lygnernprojektet, som redan godtagits genom beslut av stadsfullmäktige, förföll det på grund av att staden tilldömdes för liten kvantitet för de framtida behoven, och planerna kunde därför inte genomföras. Av många skäl blev man trots tveksamheten från hälsovårdsmyndigheternas sida tvungen att välja Göta älv-alternativet. Vi skall komma ihåg att detta hände i en kärv ekonomisk situation. 1966 överlämnades en utredning om vattenförsörjningsproblemen i Göteborgs och Bohus län till länets landshövding. I utredningen redovisades alarmerande fakta om den fortsatta försämringen av Göta älv. Utredningsmännen föreslog att dessa problem speciellt skulle behandlas av länsstyrelsen och landstinget tillsammans. Personalbrist och andra brådskande ärenden torde ha legat bakom den relativa inaktiviteten vad beträffar Göta älvs vattenkvalitet. tuella vattnet för närvarande hålls på en sväljbar nivå har smaknivån, såsom framgår av såväl interpellationen som svaret, stegrats till det oacceptabla. Sedan interpellationen framställdes har en åtgärd vidtagits av länsstyrelsen, såsom redovisas i jordbruksministerns svar. Om metodiken i arbetsgruppens handlande visar sig tillfredsställande, kan resultatet bli råd från naturvårdsverket och så småningom kanske föreläggande från länsstyrelsen. Om därigenom de s.k. smakstötarna för framtiden förhindras är en god sak vunnen. En garanti för göteborgarnas framtida dricksvatten torde dock kräva andra grepp från de centrala myndigheternas sida. Det finns redan i dag åtskilliga hundratal kolväten i industriutsläppen i Göta älv. Difenyl är ett av dem men sägs i dag vara boven i dramat. Vad kan komma därutöver i framtiden, och hur skall lokala hälsovårdsnämnder få råg i ryggen att säga ifrån till de företag, som bildar stommen i den lilla kommunen? Låt oss alltså hoppas att arbetsgruppens verksamhet blir lyckosam och kommer att leda till adekvata åtgärder mot vattnets smak. I själva verket är det dock fråga om Göteborgs vattenförsörjning fram till sekelskiftet — därefter är också den valda metodiken otillräcklig. Denna försörjning torde inte smakstötsgruppens arbete kunna garantera. Jordbruksministern = avslutade = sitt svar med följande uttalande: ”Några särskilda åtgärder från min sida synes därför inte behövas. Jag vill emellertid tillägga att det framstår som utomordentligt angeläget att Göta älv blir föremål för effektiva saneringsåtgärder särskilt med hänsyn till dess betydelse för försörjningen av dricksvatten.” Detta innebär att statsrådet bekräftar min ståndpunkt att situationen är allvarlig. Låt mig uttrycka en förhoppning om att vi också är överens om att exceptionella åtgärder kan komma att behöva tillgripas. Än en gång mitt tack till herr statsrådet för svaret.

Herr talman! Herr Nils Nilsson har frågat mig: ”Kan frågan om rätt för skogsbruket och andra intressen att väcka =<ersättningsanspråk «gentemot kraftverksintressenter vid sådana ändrade förhållanden, som flottledsnedläggelser och därmed förändrad tappning innebär, beräknas ingå i den översyn av vattenlagen som pågår?” Vattenlagen innehåller vissa regler om rätt att påkalla ändrade vattenhushållningsbestämmelser vid dammanläggningar. Saknas beträffande byggnad i vatten särskilda vattenhushållningsbestämmelser eller är gällande bestämmelser ofullständiga, får på talan av den som lider skada därav vattendomstolen fastställa sådana bestämmelser att gälla mellan parterna i målet och deras rättsinnehavare. Bestämmelserna får dock inte ändra vad som lagligen kan gälla, och de får inte heller förnärma tredje mans rätt. Denna föreskrift i vattenlagen kan i vissa fall komma att tillämpas när skada uppkommer för en intressent nedströms anläggningen till följd av att flottningsvatten innehålls efter en flottledsavlysning. Om det kan anses påkallat med hänsyn till vandringsfiskens framkomst eller är önskvärt från na turvårds = eller hälsovårdssynpunkt finns också möjlighet för staten och kommun att begära omprövning av vattenhushållningsbestämmelser. Vad jag nu har sagt tar sikte på möjligheten att få till stånd ändrade tappningsbestämmelser. Huruvida =<ersättning skall utgå får avgöras med ledning av vattenlagens bestämmelser om ersättning för skada och olägenhet som uppkommer genom företag i vatten. De grupper av skogsägare som har berörts av flottningsnedläggelser lär i regel inte lida någon skada genom att tappningen ändras till följd av flottningens nedläggande. Om skada uppkommer, torde detta ha sin grund i att flottningen upphör. Ersättning härför torde inte kunna komma i fråga med nuvarande bestämmelser i vattenlagen. I proposition nr 104 år 1969, som behandlar vissa problem vid flottledsnedläggelser, förklarade min företrädare att han förutsatte att vattenlagsutredningen skulle se över bestämmelserna om rätt att påkalla ändrad vattenhushållning, om de mot förmodan inte skulle fungera tillfredsställande. Jag delar den uppfattningen. Enligt min mening är det inte heller något som hindrar att vattenlagsutredningen tar upp frågan om ersättning till skogsbruket i samband med flottledsnedläggning som ett led i översynen av vattenlagen.

Herr talman! Till detta utskottsutlåtande finns det fogat en blank reservation av herr Bohman. Att den inte bär mitt namn, trots att det är jag som från moderata samlingspartiets sida har deltagit i första avdelningens behandling av ärendet, beror på att jag inte kunde närvara vid statsutskottets plenarsammanträde, där = utlåtandet slutgiltigt antogs.
Herr talman!
Jag vill emellertid nu med stöd av reservationen framlägga några synpunkter på försvarets nya planeringsoch budgeteringssystem. Försvaret intar i många avseenden en särställning inom den statliga förvaltningen. För det första gör det det därför att det inte kan dimensioneras efter samma avvägningsgrunder som andra statliga uppgifter. Försvaret kan inte vägas in i bedömningar av vad som bör satsas på t.ex. utbildning, pensioner eller barnbidrag. Försvaret är inte något som man unnar sig mer av när man tycker att man har råd till det och drar in på när det är ont om pengar. Behovet av försvar följer sina egna konjunkturer, och dem kan vi här i Sverige knappast påverka. De kostnader som försvaret skall få dra strävar alla efter att hålla så låga som möj ligt inom ramen för en rimlig yttre trygghet åt svenska folket. Att det sedan kan föreligga olika meningar om hur väl den tryggheten bör tillgodoses förändrar inte grundprincipen.
Jag vill ändå något beröra frågan.
För det andra har försvaret, till skillnad från statsförvaltningen i Övrigt, länge tillämpat en långsiktig och väl utvecklad planering, som har gjort det möjligt att i vida perspektiv överblicka utvecklingen av försvarseffekten och anslagsbehoven. För det tredje inrymmer försvarspolitiken en rad element som måste hållas hemliga. Detta leder till att besluten om försvarets förhållanden i viss utsträckning bara kan grunda sig på bedömningar som görs i en liten krets och som inte öppet kan fullständigt redovisas och motiveras. För det fjärde har en allmän uppslutning kring försvarspolitiken i sig själv en förstärkande effekt på försvarets möjligheter att fylla sina uppgifter. Det är ett förhållande som knappast har någon motsvarighet på andra områden av samhällsverksamheten. Aila dessa omständigheter gör det naturligt att söka vinna enighet i försvarsfrågan i samarbete mellan regering och opposition. Under flera decennier rådde också sådan enighet, från början skapad under trycket utifrån vid tiden före andra världskriget. De demokratiska partierna lyckades i försvarskommittéer nå fram till samstämmiga bedömningar av hur försvarsmakten skulle utvecklas och av de ekonomiska ramar som skulle svara häremot. Uppgörelser träffades varje gång under en följd av år. Dessa överenskommelser om försvaret var utomordentligt värdefulla. Men en Ööverenskommelse är bara möjlig om det hos alla parter råder en allvarlig önskan att vinna den. Regering såväl som opposition måste visa beredvillighet att lyssna på och ta hänsyn till motpartens synpunkter och önskemål. Bara genom eftergifter från regeringen kan denna begära att oppositionen skall lämna sin motprestation, dvs. att helt dela ansvaret för försvarspolitiken utåt och inåt. Samarbetet i försvarsfrågan bröts emellertid plötsligt av socialdemokraterna efter deras förlustval 1966.
Från kraftverksintressenternas sida försäkrade man att sådana men inte skulle behöva uppkomma.
Man dikterade då beslut om vilka ingen visste vart de skulle leda och bröt medvetet sönder den planering som dittills hade tillämpats med så goda resultat. Man skapade ett tillstånd av starkt sjunkande effektivitet och av misstämning och osäkerhet inom försvaret. Personalavgångarna ökade och effektiviteten försämrades ytterligare. Nu har man tydligen insett nödvändigheten av att återgå till att följa en konsekvent planering, och det är förvisso angeläget. Det tillstyrkes varmt. Att regeringen inte vill erkänna reträtten spelar mindre roll. Det nu föreslagna planeringssystemet presenteras som något alldeles nytt och genialt.
Erfarenheten har visat att så dock inte blivit fallet.
I verkligheten är det mesta av det inte mera nytt än på sin tid kejsarens nya kläder. Det kan däremot sägas vara en utveckling av det gamla systemet i en riktning som var aktuell att inleda när detta slogs ut. En principiell skillnad är dock att den planering som nu äger rum i de militära staberna delvis skall övertas av försvarsdepartementet. Därigenom blir det möjligt att tillföra planeringen i dess helhet styrelement som både kan bli svåra att få någon insyn i och kan vara främmande för kravet på maximal försvarseffekt av anslagen. Detta är en förändring av tveksam art. Vår konstitution och = förvaltningspraxis känner inte till ett ministerstyre av den art som systemet kan leda till. Regeringens politiska handlande skall enligt sådan praxis till underlag ha utredningar, planer och förslag från självständiga myndigheter. Jag ämnar emellertid inte nu ta upp denna i och för sig mycket viktiga del av problematiken. Den hör väl närmast hemma i konstitutionsutskottet och grundlag beredningen. Jag vill begränsa mig till de mera tekniska aspekterna. Det nya systemets företrädare talar mycket om behovet av att realistiskt planera mot framtida miljöer. Men det var självfallet också en stark strävan i det gamla systemet. även då ägnades mycken möda åt att bedöma de miljöer som försvaret skulle verka i under planeringsperioderna. Båda systemen måste dock i det avseendet grunda sig på antaganden som mer är gissningar än pålitliga prognoser, helt enkelt därför att det inte är möjligt att med säkerhet förutse det «utrikespolitiska skeendet något decennium i förväg. Nu talar man om perspektivplaner som skall göra detta för 15 år framöver. Men skulle det vara möjligt att 15 år i förväg bedöma försvarsbehovet med hjälp av utrikespolitiska prognoser, då hade den av socialdemokratin genomdrivna nedrustningen år 1925 varit så ansvarslös att den borde ha föranlett riksrätt. Vad som däremot är möjligt att bedöma är de militära resurser som geografiskt tänkbara angripare kan ställa upp i den framtid för vilken man planerar. Det finns också i regel tid att om man finner detta nödvändigt anpassa sig efter dessa. Det underlaget är därför en bättre och säkrare utgångspunkt för avvägningen av den svenska försvarskraften. Den hittillsvarande planeringen har ägnat stor uppmärksamhet åt utvecklingen i omvärlden i just detta avseende. Skulle det nya systemet förskjuta intresset mot de långsiktiga bedömningarna av den politiska miljön — och det finns mycket som tyder på att detta är avsikten — så innebär det ett klart steg tillbaka i stället för framåt. Det nya systemet skall ge större flexibilitet och handlingsfrihet, säger man. Jag har svårt att tro på detta. Handlingsfrihet föreligger i alla planeringssystem — och i alla situationer över huvud taget — så länge man inte fattar något beslut. Men möjligheten att helt undvika att fatta beslut är ändock begränsad, och när man väl har börjat verkställa ett beslut är också handlingsfriheten inskränkt. Vill man åstadkomma en viss försvarseffekt i den framtid som man planerar för och vill man vinna den till lägsta kostnader, så är man precis lika mycket låst nu som man alltid har varit. Projektering och = beställning av krigsmateriel med lång livslängd kräver bestämda åtaganden i fråga om försvarsanslagen framöver. I och för sig är det naturligtvis önskvärt att undvika onödiga låsningar. Men söker man t.ex. uppnå de fördelar i många avseenden — inte minst i fråga om kostnader — som en inhemsk produktion kan ge, så är det nödvändigt med mycket långsiktiga investeringar och beställningar. Vi behöver bara se på flygplan 37 Viggen. Det kostade ett par miljarder kronor i forskning och projektering, innan ett enda flygplan var i luften. En sådan satsning utgör en oerhörd låsning av handlingsfriheten. Den kan ge väldiga fördelar men bara om man binder sig för kostnadsramar under en lång tid framöver. Det är det enda sättet att få valuta för insatsen, och detta gäller naturligtvis helt oavsett vilket planeringssystem som tillämpas. Det kan också vara skäl att framhålla att det kan vara en precis lika hård låsning av handlingsfriheten att inte i rätt tid verkställa investeringar och göra beställningar. Talet om det nya planeringssystemets fördelar vad gäller handlingsfrihet är, såvitt jag kan förstå, illa underbyggt. Det går inte att komma förbi det faktum att försvarets styrka till slut dock bara beror på de kostnader man är villig att lägga ner på det. Det nödvändiga underlaget för all ekonomisk planering är de ekonomiska ramar som den har att röra sig inom. Men den aspekten skjuter propositionen i bakgrunden. Det är som om man menade att har vi bara riktigt fina planer så klarar vi oss alltid. Den nyligen tillsatta försvarsutredningen skall enligt sina direktiv ”inte ha till uppgift att få till stånd en uppgörelse mellan politiska partier om försvarsutgifternas storlek under en begränsad tidsperiod”. Utredningen är med andra ord berövad uppgiften att syssla med det som är politiskt betydelsefullt och intressant. Den skall ägna sig åt den säkerhetspolitiska inriktningen men inte åt det viktiga spörsmålet om hur denna inriktning skall bli tillgodosedd. Tidigare har det alltid varit en försvarsutrednings huvuduppgift att söka enas om avvägningen mellan å ena sidan trygghetsgraden för svenska folket och å andra sidan de uppoffringar som denna kräver. Den nya försvarsutredningen är därför på intet sätt möjlig att jämföra med sina föregångare. Dess uppgifter är starkt beskurna, och underlaget för dess arbete matas i första hand fram från departementet. Möjligheterna att samla in material för studium av egna alternativa förslag är små, dels därigenom att utredningen trots våra bestämda protester fått alldeles för kort tid på sig, dels på grund av den nästan totala bristen på utredningsresurser för närvarande i de militära staberna. När man utåt presenterar försvarsutredningen som ett återupptagande av den tidigare metoden att söka enighet i försvarsfrågan, är detta därför felaktigt. även om utredningen skulle bli enig i fråga om inriktningen av vår säkerhetspoltik — och en sådan enighet hade vi för övrigt i den förra utredningen också — så behöver det inte betyda att översättningen av denna inriktning till erforderliga resurser är entydig. Vi har bittra erfarenheter i det fallet. 1968 beslöt en riksdagsmajoritet att kraftigt minskade försvarsanslag skulle ge en oförändrad försvarsförmåga — ett övergrepp, inte mot minoriteten men mot sanningen. Jag vet inte, men möjligen var just detta beslut bakgrunden till den samtidigt publicerade historien av Gahlin: Vad som är rätt och fel skall vi rösta om. Det nya planeringssystemet löser ett annat problem åt regeringen, nämligen hur man skall beröva försvarets myndigheter en betydande del av redan beviljade anslag. De försvarsbeslut, som fattades 1958 och därefter, angav anslagsramar som skulle gälla under beslutsperioderna. Anslagen förbrukades dock inte helt, utan man byggde upp reserver, bl.a. för att betala beställningar som först senare krävde pengar och för att bekosta anläggningar som inte omedelbart kunde utföras. En god långsiktig planering krävde, ansåg man, tillgång till reserverade medel. Med hänvisning till konjunkturläget beslöt regeringen 1965 hårda restriktioner för förbrukningen av sådana reservationsmedel och övergick något senare till att hos riksdagen begära utgiftsramar för försvaret i stället för som tidigare anslagsramar. Reservationsmedlen fick inte fritt förbrukas. Nu föreslår regeringen med hänvisning till det nya planeringssystemet att de uppsparade tidigare anslagen skall överföras till budgetutjämningsfonden. Därmed är — hokus pokus — några hundra miljoner av till försvaret anslagna medel återförda till statskassan. Det talas ivrigt om att det nya systemet skall ge så mycket bättre insyn än det tidigare. Och kanske detta är sant om man tänker på det lilla fåtal som har tillräcklig tid, tillräcklig utbildning och tillräcklig lust att sätta sig in i den mycket komplicerade planeringstekniken med alla dess nya och svårförståeliga benämningar. Men det lär inte bli fråga om så många i riksdagen — för att inte tala om den allmänhet vars intresse för försvarsfrågan man, och detta med rätta, säger sig vilja uppamma. När systemets utformare talar om fördelen av att allmänheten nu kan koncentrera sitt intresse på ”de relevanta avvägningarna i programtermer”, då undrar man om de menar allvar och i så fall hur verklighetsfrämmande man får vara i försvarsdepartementet. Det är inte och skall inte vara programtermernas relevanta avvägning som skall ge försvarsdebatten mening och innehåll utan antalet och kvaliteten på de arméförband, örlogsfartyg och flygplan som vi kan uppmobilisera till vårt försvar. Självfallet måste detta antal och fördelningen mellan dessa olika element klaras ut genom ingående studier och en Översiktlig planering, men denna bör, så långt det är möjligt, göras förståelig för allmänheten. Den får framför allt inte bli ett självändamål. Man blir litet betänksam, tycker jag, när man i propositionen läser programbudgetgruppens uttalande att ”utvecklingen på längre sikt bör dock bli den, att organisationen anpassas till planeringssystemet och inte tvärtom”. Nu är det inte bara insynen som är av intresse. Om man någon gång skall kunna återvinna en bred parlamentarisk enighet i försvarsfrågan — och vi vill från moderata samlingspartiets sida inte släppa den förhoppningen — då är det medinflytandet som främst har betydelse. Men det går inte att i propositionen om planeringssystemet eller i direktiven för försvarsutredningen utläsa det minsta intresse för att ge oppositionen sådant medinflytande.
Jag hoppas att så också kommer att ske. Än en gång ber jag att få tacka statsrådet för svaret.
Man säger bara att riksdagen årligen skall ha att ta ställning till rullningen av programbudgetplanerna. Den rullningen skall försvarsministern föreslå med stöd av en panering som alltså är styrd från hans departement och låst av en rad tidigare ställningstaganden från regeringens sida. Den metoden ger verkligen inte mycket utrymme för något medinflytande för oppositionen.
Jag tror att det är många med mig som kommer att läsa det med tillfredsställelse.
När en proposition väl är framlagd brukar regeringen kräva och också få tillräckligt stöd för dess antagande från den parlamentariska majoritet som är regeringens underlag. Vill regeringen nu få oss att tro att det skall bli på ett annat sätt just i försvarsfrågan? Nej, den beklagliga sanningen måste vara att någon vilja till enighet i försvarsfrågan från regeringens sida tyvärr — och jag menar verkligen tyvärr — inte längre föreligger. Det nya planeringssystemet kräver stora personalresurser. Omställningen till dess fulla genomförande den 1 juli 1972 tar i anspråk långt mer än den normala kapaciteten i de militära staber som skall planera denna övergång. Man kan verkligen vara tveksam om det väldiga uppbådet av högt kvalificerad arbetskraft är rimligt i en situation, där det är viktigare än vanligt att hushålla med landets resurser och där bristen på befäl för att fullgöra försvarsmaktens ordinarie uppgifter är skriande. Genomförandet av förändringen är emellertid nu i full gång och kan knappast längre avbrytas. Den nya planeringen har karaktären av ett försökssystem. Jag vill därför uttala förhoppningen att försvarsutredningen noggrant skall försöka bedöma detta systems uppbyggnad och egenskaper och hur det skall kunna fullgöra de krav som bör ställas på en effektiv och välbalanserad planering, genomförd med rimliga personalinsatser. Herr talman! Låt mig sammanfatta mina synpunkter genom att avslutningsvis understryka att alla planeringssystem kräver följsamhet och konsekvens i den ekonomiska tillämpningen om de skall kunna fylla någon uppgift. 1968 års ogenomtänkta försvarsbeslut bröt sönder den dittills tillämpade planeringen och gjorde många års arbete och betydande ekonomiska satsningar värdelösa.
En tillämpning av det nya systemet kunde ske inom ramen för gällande budgetprinciper.
Det nya systemet är i detta avseende precis lika känsligt som det gamla. även vid dess tillämpning kommer det bara att betyda bortkastad tid och pengar, om det inte konsekvent och utan ryckighet fullföljs med anslagsramar som är avpassade till den beslutade inriktningen. Detta är kärnpunkten i hela frågan. Det bådar, som jag nyss sade, inte gott att försvarsutredningen enligt sina direktiv inte skall få syssla med den.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

Herr talman! Vi behandlar nu ett nytt planeringssystem för försvaret och också ett nytt budgeteringssystem. Dessa två system hänger ihop. Man kan diskutera hur mycket nytt som detta planeringssystem innebär. Till en del har väl herr Virgin rätt när han säger att det är nya termer på gamla ting. Men ett rätt omfattande utredningsarbete ligger bakom, och vi kan väl också konstatera att planeringsoch budgeteringssystemet till stora delar redan är i kraft och delvis har varit det i flera år. Riksdagen har kommit in på ett sent stadium. Jag motionerade i denna fråga därför att riksdagens och parlamentarikernas roll i det hela inte alls har behandlats, trots att så mycket har planerats och utretts. Sedan motionen väcktes har försvarsutredningen tillsatts, och den har verkligen besannat farhågorna för att parlamentarikerna skulle få en mycket marginell betydelse. Försvarsutredningens direktiv var ytterligt snäva. I stort sett skulle utredningen vara ett slags kvalificerad åskådare till regeringens arbete. Jag har även haft tillfälle att följa utskottsarbetet. Där har representanter för kanslihuset försökt säga att det nu gäller en inkörningsperiod, att syste met till en början måste ses såsom ett försök och att kraven på det under den första tiden inte får bli för stora. I nuläget har inte så mycket från de s.k. miljöutredningarna filtrerats bort, utan systemet har en rätt begränsad användning. Man vill ha ett slags mjuk övergång. Därför är kanske inte så stor skada skedd, trots att riksdagens plats inte blev fastlagd. Utskottet för sin del föreslår att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t begär att riksdagens roll i det nya planeringssystemet närmare penetreras. I framtiden måste vi ha ett system, där även riksdagen och parlamentarikerna kommer in på ett annat sätt. Eftersom systemet ännu är litet trevande, finns det inte så mycket att få insyn i. Det blir någonting helt annat i framtiden. Låt oss tro detta. Det nya systemet kommer givetvis att innebära rätt betydande förändringar för riksdagen när det gäller möjligheterna att få diskutera i vad man kallar programtermer. Det medför en omställning och svårigheter att få en överblick, eftersom själva termerna är nya. Det är svårt att se vad som ligger bakom. Herr Virgin var inne på nästa steg, nämligen den stackars allmänheten som också skall kunna följa detta system. Jag tror att det är utomordentligt angeläget att de som sköter dessa frågor i departementet — i första hand försvarsministern — anstränger sig att hitta sådana termer som meningsfullt går att föra ut till allmänheten. Det är möjligt att systemet hittills har gått att använda inåt, men det har varit föga lämpat att utgöra en stimulans till försvarsdebatt. Det är möjligt att betydligt mer pedagogik behövs för att man skall lyckas i det avseendet. När det talas om försvarets planeringsoch budgeteringssystem sägs det ofta att försvaret arbetar mer med långsiktig planering än andra sektorer. Men andra sektorer bör också arbeta på det sättet, och därför blir för svaret i mycket en föregångare. Man kan se att de människor som utnyttjas för detta arbete ofta tas i anspråk för planeringsinsatser på andra områden inom den statliga förvaltningen. Frågan om riksdagens ställning blir då ännu mer betydelsefull. Införes liknande tankegångar på fler områden måste nämligen också nya former finnas för riksdagens insyn när det blir mer vanligt med långsiktsplanering och beslut som är bindande på lång tid, dvs. ligger över nästföljande budgetår.

Jag bör naturligtvis till sist säga att jag i egenskap av motionär får vara tacksam för att tankegången i motio nen — att riksdagens roll i detta system skall penetreras — accepteras av utskottet. Herr talman! Jag har bara att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag hade inte ämnat gå upp i denna debatt. Jag såg att det fanns en blank reservation fogad till utskottets utlåtande, och jag visste att herr Virgin stod bakom den, trots att han inte hade tillfälle att vara med vid justeringen av utlåtandet. Jag trodde att det skulle göras några allmänna och något kritiska deklarationer i anledning av det enhälliga utskottsutlåtandet. Till min förvåning fann jag dock, att herr Virgin i sitt som vanligt intressanta anförande var betydligt mer kritisk än jag hade väntat. Han rörde sig över ett ganska vitt fält, som innefattade både den tidigare försvarsutredningen och den nu tillsatta — och för all del också det planeringsoch budgeteringssystem som nu diskuteras. När det gällde kritiken mot planeringssystemet tyckte jag att herr Virgin nästan kunde tjänstgöra som illustration till det talesätt han själv citerade, det som rörde kejsarens nya kläder. När herr Virgin var så kritisk kunde man vänta att han skulle hålla fram en ny och annorlunda klädnad, men därav blev intet. Han hade inget yrkande. Han uttalade t.o.m. en viss tillfredsställelse över de strävanden till långsiktig planering som ligger i det förslag som nu behandlas av riksdagen. Den förra försvarsutredningen, som bar årtalet 1965, har fått ett något skamfilat eftermäle genom att åsiktsdifferenserna om vad försvaret skulle få kosta blev så stora att utredningen fick slutföras som ett enpartiverk. Jag anser faktiskt att det kunde vara på tiden att vi slutade utbyta anklagelser om vem som orsakade att den förra försvarsutredningen sprack. Jag skall inte heller ta upp någon diskussion därom. Är det någon som nu i efterhand vill minnas att det var jag som gick upp och smällde igen dörren efter mig och lämnade försvarsutredningen får väl vederbörande leva i den tron. Jag tar inte upp den diskussionen. Medan utredningen hade sin ursprungliga bredd, hade den dock enat sig om de målsättningar som regering och riksdag gjorde till sina 1968 och som finns med som ingångsvärdering för 1970 års försvarsutredning. Jag tycker uppriktigt sagt att det i dagens situation är angelägnare att hålla fram det som enar än det som skiljer. Den nya försvarsutredningens direktiv kan synas originella därigenom att de efter en historieskrivning börjar med något som ytligt sett kan förefalla vara en negation. Försvarsministern säger nämligen i direktiven: ”En ny försvarsutredning bör enligt min mening inte ha till uppgift att få till stånd en uppgörelse mellan politiska partier om försvarsutgifternas storlek under en begränsad tidsperiod. Den bör i stället överväga grunderna för den svenska säkerhetspolitiken och den långsiktiga inriktningen av våra totalförsvarsansträngningar. Underlaget för en sådan prövning bör hämtas från den ordinarie studieoch planeringsverksamheten.” En flyktig konfrontation ger kanske intrycket att målsättningen är att åstadkomma oenighet. Naturligtvis är det här som i andra sammanhang så att enighet ger styrka och bör eftersträvas. Men negationen gör säkert sin nytta, även om den felaktigt uppfattas på angivet sätt. Den säger ordentligt ifrån att det här är fråga om något annat än det starka inslag av förhandling som har präglat tidigare försvarsutredningar, vilka till skillnad från denna har haft att arbeta med grundmaterial från ÖB och civilförsvarsstyrelsen. Nu skall, som framgår av vad jag citerade från direktiven, underlag hämtas från den ordinarie studieoch planeringsverksamheten. Syftet med den nya planeringen är att man skall nå en sådan utformning att ökad vikt läggs vid den långsiktiga inriktningen i enlighet med intentionerna i vår säkerhetspolitik. Planering, budgetering och redovisning inriktas mot försvarets produkter — främst krigsorganisationen — som indelas i program. Budgettekniken går jag inte in på, men planeringen måste jag åtminstone behandla skissartat. Avsikten är att utvecklingen på lång sikt skall belysas genom s.k. perspektivplaner, som sträcker sig 15 år fram i tiden och som syftar till att formulera och analysera alternativa utformningar av det militära försvaret och civilförsvaret i stort samt att ange alternativa möjligheter att lösa olika uppgifter. Verksamheten på kortare sikt avses bli inriktad med hjälp av femåriga rullande programplaner, som redovisar det militära försvarets och civilförsvarets uppgifter och resursbehov. Som grund för planeringen ligger miljöstudier. även om ordet miljö för tankarna till Vindelälven, Kaitum och Brofjorden är det inte den sortens miljöer det här är fråga om utan de internationella miljöerna. Miljöstudier, dvs. framtidsstudier beträffande den internationella utvecklingen som kan bli av betydelse för vår säkerhetspolitik, och perspektivplanering pågår. De första perspektivplanerna beräknas komma försvarsutredningen till handa omkring den 1 mars 1971. Försvarsutredningen har att granska perspektivplanerna och därvid överväga bl.a. om kravet på en tillräcklig framtida handlingsfrihet för vår säkerhetsoch försvarspolitik har blivit tillgodosett.

Huruvida denna prövning skall ske genom försvarsutredning eller i den nya riksdagens försvarsoch utrikesutskott har diskuterats, och som bekant förutsätter utskottet att den frågan får penetreras ytterligare — i den nu sittande försvarsutredningen, när den har fullföljt huvuddelen av sitt arbete, eller måhända på annat sätt. Jag är glad att herr Lindblad har uttalat sin tillfredsställelse över att parlamentariker kommer att få ordentliga möjligheter att ta del av försvarets planering och utformning i framtiden. Jag kan förstå att en och annan har känt det som en brist i det avseendet nu under inkörningsperioden. Men när systemet verkligen har kommit i tillämpning ges det ju ordentliga möjligheter för sådan parlamentarisk insyn. Jag tycker nästan att herr Virgin gjorde sig skyldig till ett litet fel när han talade om att den 15 åriga perioden var så svår att överblicka. Det är angeläget att i det sammanhanget påpeka att man avser att se över även de 15-åriga planerna och då under tillfredsställande parlamentarisk insyn. Kommentarerna till den senaste försvarsutredningens tillsättande var ju skiftande. En del röster menade att utredningen inte skulle få någonting att säga till om därför att den inte skulle diskutera försvarskostnader för någon exakt fastställd tidrymd. Andra framhöll värdet av arbetets långsiktiga och principiella inriktning.

Självklart ger det inflytande att få vara med och ge något nytt en fast form. Syftet med det hela är att få fram ett underlag som gagnar försvarsplaneringen och som kommer försvarsdebatten att te sig mera meningsfull och intressant: att inbjuda till att ta ställning — och att känna ansvar. Som fältman i försvarsdebatten kan jag omvittna att det redan nu är betydligt lättare att vinna gehör för positiva försvarssynpunkter än det var för några år sedan, trots den polarisering i samhället som nu kan noteras. Då upplevdes hotbilden som ganska kompakt och förstorades nog ytterligare. Jag vill inte frita mig från ansvar för sådant, utan är böjd för att med Nils Ferlin utbrista att ”Gud må förlåta mig somliga rader”, inte för att jag var ”mager om bena, desslikes om armar och hals”, utan för att jag ibland var fattig på underlag till nyanserad framställning. Reaktionen blev naturligtvis: Hvortil skal det nytte?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
Herr talman! Herr Bengt Gustavsson var förvånad över den kritik mot det nya planeringssystemet som jag gav uttryck åt i mitt första anförande. Jag skall gärna erkänna att jag är kritisk mot det, även om det naturligtvis finns element där jag inte har någon erinran att framställa, men jag har ingen anledning att uppehålla mig vid dem. Jag kan dock inte hålla med om att jag borde redovisa någonting nytt i stället när hela min framställning gick ut på att jämföra med det gamla. Vad som är angeläget och som jag tycker att man verkligen måste se till är att det gamla systemets fördelar inte får ersättas med någonting som är sämre, och det finns vissa tecken som tyder på att man är på väg att göra detta. Sedan säger herr Bengt Gustavsson att vi skall försöka lösa försvarsfrågorna i förtroende och enighet, att vi skall hålla fram vad som enar oss osv. Jag håller fullständigt med om detta. Men låt mig fråga Bengt Gustavsson: Vad finns det i dagens situation för tecken på att regeringen söker åstadkomma enighet i försvarsfrågan? Såvitt jag kan förstå inte ett enda.

Herr talman! När första kammaren nu för sista gången skall behandla de forskningspolitiska frågorna, kan det finnas skäl att säga några ord om hur dessa frågor handlagts under det gångna decenniet. Inte minst känner jag ett behov att göra det, eftersom jag har haft förmånen att å partiets vägnar syssla med dessa frågor i sju—åtta år. Jag tror att alla som haft något in tresse för dessa frågor minns det socialdemokratiska forskningspolitiska symposium som hölls i början av 1960 talet. Det var en utomordentlig manifestation av detta parti. Man samlade de mest framstående forskare vi hade inom landet på olika områden, oberoende av deras eventuella politiska uppfattningar. Det visade en vilja att engagera sig i de forskningspolitiska frågorna som enligt min uppfattning gav det socialdemokratiska partiet en utomordentligt stor goodwill och kanske i rätt hög grad medverkade till den inbrytning som partiet gjorde i de intellektuella grupper som sysslade med dessa frågor. Jag tror att partiet hade en stor glädje och nytta av detta. Jag beundrade detta engagemang och såg med en viss avund att ett parti hade förmågan att göra en sådan stor manifestation. Det var under början av 1960-talet som de nya forskningsråden kom till, och det var då vi fick forskningsberedningen. Det var då dåvarande ecklesiastikministern Edenman talade om forskningen som den kanske främsta faktorn för framåtskridandet här i landet, och det var då man från forskningsberedningens sida gav de olika forskningsråden i uppdrag att skissa den framtida uppläggningen av forskningen. Vi minns de ganska intensiva forskningspolitiska debatter som pågick ännu i mitten av 1960-talet. Jag tänker framför allt på 1965 och i någon mån på 1966. Efter en mycket intensiv debatt i andra kammaren, bl.a. med statsminister Erlander, biföll majoriteten ett förslag om en ur parlamentarisk synpunkt samlad översyn av forskningens inriktning och organisation. Detta förslag föll här i första kammaren, men debatten visade det intresse och det engagemang för de forskningspolitska frågorna som då fanns i riksdagen, kanske framför allt beroende på det påtagliga intresse som förelåg från regeringens sida och som gav möjlighet till meningsfulla tankeutbyten. Självklart hade vi olika meningar i dessa frågor. Underligt hade det varit annars. Men det förekom inga forskningspolitiska debatter utan att företrädare för regeringen deltog. Om vi hade olika uppfattningar måste man ändå respektera viljan och intresset för dessa frågor. Förre statsministern Tage Erlander satte sig själv som ordförande i forskningsberedningen. Det kan diskuteras om det var riktigt gjort. Såvitt jag vet rådde det delade meningar även inom det socialdemokratiska partiet på den punkten. Alldeles obestridligt visade det ändå det personliga engagemang som Tage Erlander hade för de forskningspolitiska frågorna. Det bekräftades också av de mycket vida personliga kontakter som han upprätthöll med forskare landet runt. Hur ser det ut i dag? Jo, den nuvarande statsministern utsågs visserligen när han var utbildningsminister att syssla speciellt med de forskningspolitiska frågorna, men det var såvitt jag vet också den enda aktivitet inom forskningens område som åstadkoms. Jag anser att man inte bättre kan karakterisera herr Palmes kontakt med forskningspolitiken än som ointresse, oengagemang och likgiltighet. Förre ecklesiastikministern Edenman har via herr Palme bytts ut mot utbildningsminister Ingvar Carlsson. Skillnaden i deras intresse för forskningspolitiken är precis densamma som mellan den förre och den nuvarande statsministern. Det betyder en väsentlig förändring inom regeringen när det gäller intresset för forskningsfrågor över huvud taget. Såvitt jag kan bedöma finns det inte — då undantar jag i någon mån statsrådet Wickmans intresse för vissa praktiskt-tekniska frågor — någon ansvarig person inom regeringen som känner ansvar eller intresse för forskningspolitiken. Resultatet har också blivit att de visioner som forskningsberedningen drog upp inte har förverkligats, i vare sig ekonomiskt eller organisatoriskt hänseende. Beskrivningen av regeringspartiets agerande inom forskningspolitiken under 1960-talet kan väl närmast karakteriseras som partiets nedgång och fall, för att nu inte använda det starkare uttrycket förfall. Detta är djupt beklagligt. När TCO i somras antog ett forskningspolitiskt program, grundat på en ganska ingående utredning, ansåg man sig kunna konstatera att det fanns vissa moment i forskningen som gjorde att intresset och aktiviteten inom riksdagen och de politiska partierna för forskning hade sjunkit. Detta skulle alltså vara förklaringen. Jag tror dock inte att det är hela sanningen. Sanningen är snarare den att den forskningspolitiska debatten har försvunnit av brist på näring. När regeringen varken i sina propositioner eller i de allmänforskningspolitiska debatterna över huvud taget deltar i diskussionen finns det ingen möjlighet till annat än monologer. Någon dialog är inte tänkbar. Statsrådet Palme skulle t.ex. ha deltagit i den avslutande forskningspolitiska debatten under TCO:s forskningsdagar i höstas. Han kunde det inte därför att han skulle äta middag med president Nixon. Man tycker ändå att det hade varit på sin plats att han begagnat tillfället att offentligen framföra sina principiella synpunkter, lämpligen här i riksdagen i dag. Jag är inte förvånad över att statsrådsbänkarna nu är tomma. Jag hade snarast varit förvånad om någon hade suttit där. Allt detta innebär naturligtvis att den forskningspolitiska debatten kommer att föra ett tynande liv till dess att en sådan ändring kan komma till stånd inom regeringen att det åter går att föra en meningsfull dialog. Vi har liksom tidigare år tagit upp Ang. forskning och forskningsplanering frågan om en samlad översyn av forskningsorganisationen. Vi har ett gott stöd i det program som TCO:s forskningspolitiska kommitté har lagt fram. De argument som vi framfört under årens lopp har förstärkts. Den socialdemokratiska majoriteten vill självklart inte vara med om någon sådan översyn utförd av parlamentariker. Utskottet har faktiskt i utlåtandet gått litet längre än vad man någonsin gjort tidigare. Utskottet säger, att ”utvecklingen under senare år har gjort behovet av genomtänkt forskningsplanering grundad på överblick över hela fältet allt påtagligare” och att det är nödvändigt att granska planeringsfrågorna. Men utskottet ”anser inte att rätta sättet att nu angripa problemen är att tillsätta en parlamentarisk utredning”. Sedan gör utskottet ett tillägg, som kanske tarvar en förklaring, men det får väl närmast bli utskottets talesman som gör den.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 Det är, herr talman, som jag ser det självklart att forskning såsom sådan inte är ett självändamål utan en integrerad del i den allmänna samhällsutvecklingen. I väsentlig grad gäller det alltså här prioritering mellan de samhälleliga målen snarare än mellan de olika forskningsfälten. även om man gör det konstaterandet, kan man inte komma ifrån att det måste bli en prioriteringsdiskussion beträffande olika forskningspolitiska engagemang. Jag tänker exempelvis på kärnforskning, antingen det gäller fusionseller fissionsforskning, rymdforskning, humanistisk eller samhällsvetenskaplig forskning. Att forskningsberedningen, som många påstår skall syssla med dessa saker, befinner sig i en alldeles uppenbar kris tror jag att åtskilliga i dag är beredda att stryka under. Det är fullt förståeligt med tanke på den utomordentligt lösa organisation som finns och den icke genomtänkta arbetsordning som forskningsberedningen har att följa. Många vill tillskriva den sådana arbetsuppgifter, som den inte har några som helst reella möjligheter att uppfylla. Man kan också konstatera att det över huvud taget inte finns någon samlad organisation, ingen gemensam bedömning av prioriteringen.

Detta är främmande för regeringen — i varje fall är det främmande för regeringen att lämna en redovisning som skulle kunna ge en meningsfylld diskussion. Jag säger detta, herr talman, därför att det bevisar komplett ointresse, oengagemang och likgiltighet för dessa frågor. Det har blivit ett låt-gå-system över det forskningspolitiska handlandet från regeringens sida som väcker förvåning och förundran hos allt vidare grupper som är engagerade i dessa sammanhang. Vi kan konstatera att forskningsråden icke längre kan fullfölja de uppdrag som riksdagen en gång gett dem. I huvudsak är de engagerade med att betala rent löpande utgifter. Det huvudändamål som de en gång skapades för, nämligen att finansiera spetsarna inom olika forskningspolitiska områden, kan de inte längre fylla. Vi kan utan vidare konstatera den utomordentligt bristande kunskapen om ansvarsfördelning mellan å ena sidan basorganisationerna, som finns vid universitet och högskolor, och å andra sidan forskningsråden. Det lilla fält som man har försökt ge sig in på genom styrelsen för teknisk utveckling, nämligen stöd till den praktisk-tekniska forskningen, är ju en synnerligen ringa del av forskningsaktiviteten. Den enda lilla ljuspunkten när det gäller forskningspolitiken är faktiskt näringslivets egna ganska snabbt ökande engagemang på detta område. Dess värre ligger detta endast på ett fåtal större företag. Någon vilja och lust att engagera sig i dessa frågor för att se hur man skall bära sig åt för att bredda detta engagemang även till de medelstora och mindre företagen finns tydligen inte inom regeringen. De debatter i dessa frågor som förekommit inom forskningsberedningen har i stort sett slutat med ett jaså. Med hänsyn till forskningsberedningens nuvarande status har den ingen möjlighet att fylla någon funktion såsom rekommenderande, prioriterande eller vägledande organ. Det är, herr talman, med en betydande pessimism som jag måste konstatera ej endast att majoriteten i utskottet avstyrker de konkreta förslag som vi i vår partimotion och folkpartiet i en ganska bred motion har krävt. Med besvikelse måste jag också konstatera att regeringen över huvud taget inte är intresserad av att diskutera dessa frågor. Dess värre ser jag ingen lösning. När TCO och SACO för fram sina synpunkter för att lägga grunden för en allmän politisk debatt i dessa sammanhang, tiger regeringen still. TCO har i höst skrivit till regeringen med anledning av sin forskningspolitiska rapport, framfört vissa synpunkter, krav på en översyn osv. De kan ju inte vänta sig något svar. De har heller inte fått något. Herr talman! Detta var några allmänna reflexioner som jag hade anledning att göra i anslutning till detta utskottsutlåtande. Vi har i ett par reservationer framfört att vi måste få till stånd en parlamentarisk utredning. Jag vill mycket starkt stryka under behovet av att det blir en parlamentarisk utredning, där för att de forskningspolitiska frågorna måste förankras hos de politiska partierna. Enda möjligheten att få en sådan förankring är att tillsätta en parlamentarisk utredning. Till reservationen 1 har vi fogat ett par följdreservationer, dels en reservation som gäller en långtidsplanering av anslagsgivningen till forskningsråden — den reservationen är grundad på en motion från folkpartiet — dels en reservation beträffande analyser av den samhällsvetenskapliga forskningen och de faktiska resultaten av fattade reformbeslut — också den reservationen är grundad på en folkpartimotion. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till dessa tre reservationer.

Herr talman! Får jag tillägna regeringen några korta synpunkter på massmedieforskningen och rubricera dem ”En studie i håglöshet”. När 1960 års radioutredning avgav sitt slutbetänkande 1965 ägnades det sista avsnittet åt forskningsfrågor. Utredarna gav en överblick över massmedieforskningens läge med speciell inriktning på programforskningen inom radions och televisionens område och föreslog en tvärvetenskapligt orienterad forskningsstrategi. Utredningen underströk också behovet av ett kulturvetenskapligt inriktat studium av etermedierna vid sidan av samhällsvetenskaplig grundforskning och den målinriktade forskning som bedrivs av Sveriges Radios avdelning för publikoch programforskning. Utredningen skisserade som sitt förslag ett program i tre etapper för utbyggnad av radio/ TV-forskning vid de svenska universiteten. Enligt detta program borde de nya forskningsuppgifterna knytas till och få växa fram ur redan etablerade ämnesområden, vilka genom speciella insatser från forskningsråden skulle tillföras medel för inrättande av exempelvis forskardocenturer med uppgift att initiera radio/TV-forskning. Vid remissbehandlingen av betänkandet tillstyrktes utredningens förslag på denna punkt av så gott som varje remissinstans. Sveriges Radio framhöll t.ex. vikten av att snarast få till stånd undervisning om radio och television och dessa mediers inverkan på publik och samhälle och förklarade sig villig att stödja undervisningen, bl.a. genom att göra primärmaterialet tillgängligt för forskning. När utredningen argumenterade för en sådan forskningsstrategi, pekade utredningen på fyra huvudskäl, som talar för att det är angeläget att initiera sådan forskning: 1. Det är från allmänt vetenskapliga synpunkter viktigt att forskning om etermediernas värld stimuleras och att utländska erfarenheter konfronteras med inhemskt stoff. 2. För Sveriges Radios programplanering är det betydelsefullt att vinna vidgade kunskaper om olika programformer. 3. Det finns bland allmänheten och hos för dessa frågor speciellt ansvariga ett starkt medvetande om behovet av ökad insikt i svårbedömbara problem. 4. Vetenskaplig forskning är en förutsättning, om kraven på undervisning om etermedierna inom skilda skolformer skall kunna tillgodoses med framgång. Jag motionerade i januari tillsammans med Kerstin Anér i andra kammaren om insatser på massmedieforskningens område. Utskottet har behandlat min motion ytterst lättvindigt. Man har åstadkommit några kortfattade rader, och vad som där sägs är dessutom inte särskilt korrekt. Utskottet anför: ”Delade meningar kan knappast råda om betydelsen av forskning rörande massmedia.” Men radioutredningens förslag till forskningsstrategi har ännu inte beaktats av regeringen, som haft sex år på sig att ta ställning till detta ytterst viktiga avsnitt. Regeringen begärde själv en utredning på denna punkt. Men den har inte på något sätt tagit ställning till forskningsplaneringen på detta område. Slutsatsen kan bara bli: Regeringen är totalt ointresserad av massmedieforskning. Det råder alitså delade meningar om betydelsen av forskning rörande massmedia! Även om utskottsmajoriteten delar min uppfattning att detta är en viktig fråga, gör tyvärr inte regeringen det. lik forskning kan lämnas — och har också lämnats — av såväl forskningsråden som riksbankens <jubileums fond.” Jag har genom riksdagens upplysningstjänst tagit fram uppgifter, herr talman, om vilka projekt jubi leumsfonden och forskningsråden stött. Det utskottet anför är förvisso en sanning med stora modifikationer. Det är riktigt att medel till olika projekt har utgått och utgår, men de är så gott som undantagslöst knutna till företagsekonomisk forskning och statsvetenskaplig forskning. Det är inte sådan forskning vi har aktualiserat i motionen. Här bedrivs i och för sig ett värdefullt grundforskningsarbete, som naturligtvis också kommer andra discipliner till godo, eftersom detta är ett område av starkt tvärvetenskaplig karaktär. Men det arbetet behöver kompletteras med undersökningar av en art som är mer relevant för skolans uppgifter att lära eleverna en kritisk hållning, att göra dem förtrogna med kulturhistoriska perspektiv och att ge dem den förmåga till upplevelse och värdering som man förutsätter i undervisningen i litteratur, konst och musik. Svenska är nu det centrala kommunikationsämnet, och det borde vara anledning nog att vidtaga speciella åtgärder med sikte på att förstärka forskningen just inom den humanistiska sektorn. Utskottet har, jag vill upprepa det, tagit ganska lättvindigt på denna motion, och det må vara ursäktat: i januari kan på nytt denna angelägna fråga aktualiseras. Jag vill emellertid på nytt rubricera regeringens hållning som en studie i håglöshet. På detta område är regeringens handlingskraft = fullständigt bortblåst. Problematiken är aktuell för oss alla. Varje gång vi ser TV aktualiseras t.ex. frågorna om vilken effekt programmen har på dem som tittar och vad våldsinslagen betyder för barnen. Dessa program tränger in i varje hem, och frågorna aktualiseras så gott som dagligen. Men utskottet har bara signerat några rader i trötthetens tecken, och regeringen har ännu efter sex år inte förmått ta något som helst initiativ på massmedieforskningens område. Det finns inte så stor anledning att kriti Ang. forskning och forskningsplanering sera regeringens politik i fråga om massmedieforskningen, eftersom det inte finns någon sådan politik!

Herr talman! Jag har med stort intresse lyssnat till de anföranden som hållits. Det slog mig just innan jag gick upp i talarstolen att det skall bli intressant att se hur de olika partiernas företrädare kommer att ställa sig när man i den nya riksdagen skall behandla den nya budgeten. Då kommer man förmodligen, inte minst från borgerligt håll, att framhålla att ytterst knappa ekonomiska resurser kommer att stå till förfogande i fortsättningen. Det skall då bli intressant att se hur man mot den bakgrunden ställer sig till kraven på ökade anslag till forskningen. Jag tror, herr talman, att vi bör akta oss för att av det som har anförts i debatten här få den föreställningen att det skulle föreligga bristande intresse för forskningen. Låt mig säga att det är tvärtom. Vad som sades i början på 1960-talet, när man diskuterade framtidsprogram för forskningen, har inte spolats. Men vi skall vara medvetna om att bl.a. våra ekonomiska resurser måste fördelas på olika sätt. Det gör att vi inte kan satsa på forskningen i den omfattning som jag tror att vi alla anser vara önskvärd. Vi har behandlat forskningspolitiken vid flera tillfällen.

Det måste göras samhällspolitiska värderingar sade vi då, och det gäller fortfarande. Vi är i utskottet medvetna om att det är svåra problem som motionärerna tar upp i år. Vi säger också att utvecklingen under de senare åren har gjort att behovet av en genomtänkt forskningsplanering, grundad på överblick över hela fältet, blir allt påtagligare. Men vi vill också understryka att våra resurser är begränsade. Forsk ningen blir alltmer kostnadskrävande, och detta leder i sin tur till att man måste försöka få ökad internationell forskningssamverkan. Det är också vad som håller på att ske. I motioner framställs nu yrkande om ett nordiskt institut på forskningsområdet. Som vi säger i utskottsutlåtandet har Nordiska rådet tagit upp den frågan. Även på det europeiska planet förekommer planering som syftar till ett samarbete på forskningsområdet. Låt mig bara här fästa uppmärksamheten på att utskottet säger att det vid en UNESCO-konferens i juli i år ”antogs rekommendationer, som syftar till ett väsentligt ökat vetenskapligt samarbete mellan västoch öststater i Europa”.

En dylik utredning kan, såvitt jag förstår, inte klara av denna uppgift på kort tid. Men vi understryker att de allmänpolitiska värderingarna i högre grad än hittills måste komma att påverka fördelningen av forskningsresurserna. När vi hemställer att riksdagen ger Kungl. Maj:t till känna vad utskottet här anfört, så menar vi att ett sådant tillkännagivande inte är utan betydelse. Vi vill att riksdagen skall understryka vad riksdagen redan har sagt år 1968, men göra det i form av ett tillkännagivande, och sedan må det ankomma på Kungl. Maj:t att bedöma på vilket sätt man skall klara den uppgiften. De övriga reservationerna är ju följdreservationer till reservation 1, och jag behöver väl kanske inte närmare gå in på dem. Låt mig till sist säga följande. Man talar om ointresse, likgiltighet, inte bara från regeringens sida. Jag skall inte ge mig in på att bemöta det, men jag tycker nog att herr Wikström går för långt när han vill göra gällande att utskotts majoriteten skulle ta lätt på detta, och att det inte skulle finnas något intresse för forskning. Herr Wikström, det är en osanning.

Men att forskningen kommer att spela en väsentlig roll i riksdagens fortsatta arbete tror jag ändå att vi skall kunna vara överens om. Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.

Herr Wallmark! Bara några ord till herr Mårtensson. Vi kan alltså konstatera i utskottets utlåtande att majoriteten finner det nödvändigt att göra denna översyn och att man nu har så väldigt bråttom att göra den att det skulle ta för lång tid att blanda in parlamentariker. Det är ju vad som ligger bakom att det blir tidskrävande. Herr Mårtensson säger själv att en parlamentarisk utredning inte kan klara detta på kort tid. Saken är alltså plötsligt oerhört brådskande. Det är i och för sig glädjande att utskottet nu funnit att det måste göras en Översyn. Det tråkiga är att, när man samtidigt talar om att de allmänpolitiska värderingarna kommer att få ökad betydelse, man avvisar inslag från parlamentariker i utredningen. Det går verkligen inte ihop. Herr talman! Jag vill alltså bara göra detta konstaterande att utskottets uttalande att man skall ge till känna till Kungl. Maj:t vad utskottet anför innebär en beställning på en snabb utredning, visserligen inom kanslihuset, men i alla fall en snabb utredning. Vi är överens om detta, men vi är inte överens om Ang. forskning och forskningsplanering sättet. Jag anser fortfarande att det är alldeles självklart att det skall vara en parlamentarisk utredning. Sedan bara ett par ord till herr Wikström, eftersom utskottet i det avsnittet är enigt. Det hade varit mera intressant om herr Wikström här hade kunnat redovisa sådana ansökningar om massmediaforskning från seriösa forskare som hade blivit avslagna. Jag kan endast yttra mig om mina erfarenheter från riksbankens jublieumsfond. Vi har där anslagit pengar till massmediaforskning, men vi kan givetvis anslå medel till denna forskning endast under förutsättning att det finns några ansökningar. Rent principiellt är jag ytterligt tveksam om huruvida man skall öronmärka pengar från regeringens sida till forskningsråden. Avvägningen mellan de olika forskningsobjekten inom forskningsråden tror jag att man alltjämt skall överlåta åt vetenskapsmännen att göra. Då får dessa granska hur seriösa forskningsansökningarna är. Detta är alltså snarare en uppmaning till goda forskare inom massmediaområdet att ansöka om forskningsmedel, och jag skulle kunna tänka mig att dessa ansökningar i väsentlig utsträckning kommer att bli bifallna.
Herr talman! Får jag börja med det sista och säga att det är möjligt att jag borde ha fullständigat min dokumentation på den punkt som herr Wallmark tog upp, nämligen frågan om ansökningar som inte kunnat bifallas. Men ändå missar det poängen, eftersom det rör sig om ett nytt och tvärvetenskapligt område, där man bl.a. efterlyser forskardocenturer och nya tjänster och där i botten måste ligga ett handlingsprogram från statsmakternas sida. Att bara lämna saken åt enskilt initiativ och säga att man hoppas att någon forskare skall få lust att ägna sig åt detta område är alltför sangviniskt. Till herr Mårtensson vill jag säga att jag faktiskt bara talade om massmediaforskningen. Jag kritiserade inte utskottsmajoriteten utan utskottet i dess helhet för vad jag kallade litet trötta formuleringar. Jag noterade också att den kritik som jag riktade mot regeringens brist på handlingskraft på detta område berörde herr Mårtensson inte med ett ord. Jag förstår att han inte känner någon större lust att försvara regeringen på denna punkt.

Herr talman! Herr Nyman går försiktigt fram. Han säger att det varit fråga om mindre anslagshöjningar tidigare. Det kan bli fråga om en bättre planering, och då kan man kanske nästa år nöja sig med en mindre anslagshöjning, men om jag fattade herr Nyman rätt måste det i fortsättningen ändå bli fråga om mycket, mycket större belopp. Vad jag velat framhålla är att det är fråga om resursfördelningen. Jag är — det måste jag medge — personligen ytterst tveksam om huruvida vi har möjlighet att prioritera för en längre tid framåt och fastställa anslagsbelopp. Det är enligt min mening mycket vanskligt att ge sig in på en sådan sak. Till sist, herr Wikström, är det inte alls så att jag inte skulle ha möjligheter att försvara regeringen, men jag tror att det skulle trötta kammaren om vi fortsätter debatten på det planet. Man saknar inte intresse från regeringens sida för forskningsfrågorna, herr Wikström. Det är naturligtvis en fråga om planering men också — jag tillåter mig att än en gång upprepa det — en fråga om resurstilldelning.

Herr talman! Frågan om olika åtgärder för att styra vårt näringsliv i regionalpolitiskt och lokaliseringspolitiskt sammanhang har varit uppe till diskussion ett flertal år. Det intressanta är nu att när Kungl. Maj:t lägger fram ett lagförslag rörande = lokaliseringssamråd uppträder samtliga demokratiska partier på det sättet att de principiellt godtager Kungl. Maj:ts resonemang och förslag. Det oaktat föreligger i utskottsutlåtandet ett stort antal reservationer, som väl samtliga får ses som modifikationer av Kungl. Maj:ts förslag. Jag vill närmare utveckla de reservationer där mitt namn förekommer. För de företag som skall få informationer av den tilltänkta lokaliseringsmyndigheten innebär lagen att företagens planer måste vara ganska väl konkretiserade vad gäller både produktionsinriktning och behov av arbetskraft osv. Det är för ett sådant företag av väsentlig betydelse att det snabbt kan förverkliga sina intentioner. En försening kan nämligen drabba planeringen på så sätt att man får ett betydligt sämre ekonomiskt utbyte av inve steringen. Genom tidsutdräkt kanske man t.o.m. hamnar i en sådan situation att investeringen inte alls kan genomföras. Det är således för företagen synnerligen angeläget att utan onödig tidsutdräkt kunna få del av de informationer som samrådsförfarandet ytterst syftar till. Kungl. Maj:ts förslag upptar nu i lagtextens 2 § att myndigheten skall utfärda bevis om att samrådsskyldigheten fullgjorts. Kungl. Maj:t föreslår också att sådant bevis skall utfärdas senast fyra månader efter det att företaget har gjort anmälan hos myndigheten. Med hänsyn till vad jag nyss sade har vi inom moderata samlingspartiet bedömt det så, att samrådstiden enligt Kungl. Maj:ts förslag är för lång. Vi har därför i motion yrkat att tiden för samrådsförfarandet i förevarande hänseende bör begränsas till två månader. Det är också detta, herr talman, som framgår av reservationen nr 1. Till utskottsutlåtandet är fogad en bilaga 1, som avser vårt förslag till lydelse av 2 §, där fyra månader är utbytt mot två månader. I reservation 5 tar vi ställning till Kungl. Maj:ts förslag rörande principer för ytavgränsningar och liknande. Vi har för vår del sagt att samrådsförfarandet av företagen själva måste uppfattas såsom meningsfullt. Det är också angeläget att man får så få fall som möjligt där samrådet inte fyller någon som helst funktion. Vi finner det därför angeläget att påpeka, att mindre väsentliga ändringsoch utbyggnadsinvesteringar bör undantas. Det kan knappast vara realistiskt för vederbörande företag att genomföra en sådan investering på annan ort, som man här kanske syftar till. Inte heller bör nyetableringar som kräver små lokalutrymmen omfattas av samrådsskyldigheten. Den kan nämligen innebära betydande olägenheter för företagen utan att man egentligen får någon effekt ur rent regionalpolitisk synpunkt. Det är därför som vi i motion har lagt fram förslag om att minsta ytgränsen bör ökas utöver Kungl. Maj:ts förslag. I reservation 5 har vi anknutit till motionen och yrkar att minsta ytgränsen bör sättas till 600 m? i stället för maximigränsen ungefär 500 m? som Kungl. Maj:t har tänkt sig. Vi har också ansett att det kunde vara skäligt att sammankoppla denna fråga med sysselsättningseffekten. Samrådsskyldigheten bör begränsas till investeringar som får en inte obetydlig långsiktig sysselsättningseffekt. Kungl. Maj:ts förslag att samrådsskyldigheten skall knytas till en minsta ytgräns för investeringar bör därför enligt vår uppfattning kompletteras med en viss minsta sysselsättningsökning, exempelvis i likhet med vad som gäller i Norge. Enligt vår uppfattning, som framgår av reservation 5, bör anmälningsskyldigheten således begränsas till investeringar med en minsta yta av 600 m?, som beräknas ge sysselsättning för minst 25 personer. Jag vill, herr talman, i det sammanhanget åberopa även reservation 2. Det är en reservation från centerpartiet, som är inne på de tankegångar vi för fram i reservation 5, ehuru centerpartiet i reservation 2 begär att man skyndsamt skall pröva denna fråga varefter förslag från Kungl. Maj:t bör föreläggas nästa års riksdag. Herr talman! Det har ju här blivit en litet underlig sits — när vi så småningom skall gå till votering, kommer vi ju först att eventuellt votera beträffande reservation 2 och senare beträffande reservation 5. Jag vill därför förklara att vi när det gäller reservation 2 tvingas avstå från att rösta vid en eventuell votering, eftersom vi annars skulle rösta emot det konkreta yrkande vi framställt redan under innevarande års riksdag i reservation 5. Jag hoppas att jag därmed har förklarat vad jag på denna punkt avser. Reservation 6, som också bygger på förslag från moderata samlingspartiet, går ut på att vi inte motsätter oss att samrådsärendena skall handläggas inom arbetsmarknadsstyrelsen men att vi ställer oss tveksamma till vilken speciell funktion som den föreslagna särskilda delegationen kommer att fylla. Syftet med samrådet är ju att företaget skall få information om lokaliseringsförutsättningarna i andra orter än de där företaget tänkt göra investeringen. De bästa förutsättningarna att ge en sådan information och att överlägga med företagen har naturligtvis de tjänstemän som behärskar informationsmaterialet. Vi har svårt att förstå att de ytterligare informationer som delegationen kan bidra med skulle vara så betydelsefulla, att de uppväger nackdelarna av ett sådant förfarande, bl.a. i form av längre tidsåtgång vid själva ärendenas behandling. Vi har sagt att det under alla förhållande klart måste anges i vilka fall överläggningar skall ske mellan delegationen och den anmälande och i vilka fall ett kanske något förenklat samrådsförfarande kan tillämpas. Därutöver trycker vi på att expertinslaget i delegationen, därest man nu fastnar för en sådan, bör göras mera påtagligt. Vad vi här anfört framgår av reservationen 6, som innebär att detta vårt uttalande skulle gå till Kungl. Maj:t för kännedom. Reservation 9 tar upp syftet med samrådet och uppgiftsskyldighetens omfattning. Frågan om själva syftet med samrådet har ju ganska ingående behandlats av en hel del remissinstanser. Man är på jakt efter vad det allmänna regionalpolitiska syftet skall innebära. Jag hänvisar närmast till vad ERU, expertgruppen för regional utveckling, säger för sitt vidkommande, när den anger att syftet med samrådet måste klargöras mer entydigt, innan slutligt beslut om samrådsförfarande fattas. Vi har anslutit oss till denna uppfattning och förordar därför att syftet med samrådet närmare klargörs och att detta också införes i själva lagtexten, om det nu är Samma förhållande gäller uppgiftsskyldighetens omfattning. I lagförslaget om lokaliseringssamråd sägs ju att myndigheten kan förlänga den tid, inom vilken bevis om fullgjord samrådsskyldighet skall utfärdas, ända upp till ett år. Vi har i reservation 1 krävt att beviset skall utfärdas redan inom två månader, till skillnad mot Kungl. Maj:ts förslag som innebär att beviset skall utfärdas inom fyra månader, men här begär man också en förlängning upp till ett år, om den anmälningsskyldige vägrar att lämna nödvändiga uppgifter. Vi frågar oss bara, herr talman: Vad innebär begreppet nödvändiga uppgifter? Det är enligt vår uppfattning i propositionen icke så entydigt, att företagsamheten verkligen kan förstå vad detta har för innebörd. Risken är ju att det här lämnas ett alltför stort utrymme för kanske en skönsmässig och godtycklig behandling av den sökande. Det bör därför i lagtexten eller i motiven till lagtexten fastställas vad som menas med dessa nödvändiga handlingar, för att det skall bli en större trygghetskänsla. Detta framgår av vår reservation nr 9. Herr talman! Reservation 10 slutligen, som förutom av våra representanter undertecknats av utskottets folkpartister och centerpartister, går endast ut på att företrädarna för de mindre och medelstora företagen skall få bättre möjligheter att medverka. Jag ber med dessa ord, herr talman, få yrka bifall till reservationerna 1, 5, 6, 9 och 10.

Herr talman! Vårt framtida samhälles utformning bestäms i hög grad av de beslut som fattas av olika samhällsorgan. Övertygelsen att vi måste skapa ett decentraliserat samhälle har växt bland flertalet politiskt ansvariga instanser. En klar målsättning och bestämda direktiv för den regionala planeringen måste dock till för att förhindra negativa verkningar ur miljö-, social och samhällsekonomisk synpunkt. Jag betraktar statsrådet Holmqvists föreliggande proposition om samråd vid etablering och lokalisering av industrier och arbetstillfällen som endast ett första steg på vägen till en mera effektiv lokaliseringspolitik. Som ett första steg mot lokaliseringsoch etableringstillstånd kan förslaget hälsas med tillfredsställelse, och jag anser att det bör tillmätas en viss betydelse. Jag kan nämna i sammanhanget att det förhållandet att AMS avses bli lokaliseringsmyndighet innebär också ett samråd i stort över regiongränserna. Personligen måste jag säga att jag känner mig tillfredsställd också på den punkten, ty det innebär något av en bönhörelse med avseende på en motion som jag väckte i våras. Emellertid finns det många frågetecken. Varför har inte regeringen ansett sig redan nu kunna gå litet längre och försökt få mera påtagliga resultat av samrådet? Nu föreslås endast att företag skall vara skyldiga att samråda med lokaliseringsmyndigheten, men när de fått intyg på detta kan de helt nonchalera vad som uppnåtts vid samrådet, om jag förstått rätt. Jag hoppas verkligen att lokaliseringsmyndigheten = försöker påverka etableringen i en mera decentraliserande riktning än som hittills har varit fallet. Vi håller nu på att sammangyttra oss i storstadsområdena utan tanke på koncentrationens konsekvenser. Mycket stora städer är dyrbara för medborgarna, både ekonomiskt och miljömässigt. Det har berättats mig att en tysk utredning visat att städer med mer än 170 000 invånare blir alltför dyrbara. Vårt land har en stor tillgång i sina stora ytor, och det förhållandet borde vi utnyttja bättre. Men vad gör vi? Jo, vi planerar att Storstockholm vid sekelskiftet skall hysa en fjärdedel av landets hela folkmängd eller att vid samma tid tätorterna skall kunna inrymma 90 procent av landets befolkning, vilket innebär en stark koncentration till de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Genomförs inte en god och framsynt översiktlig planering, så kommer denna missriktade ambition att driva fram krasst ekonomiskt egoistiska krav utan hänsyn till andra värdefulla faktorer för människorna och samhället. Jag hör ibland vissa kommunalmän i den stad som ligger närmast min hemort, nämligen Malmö, säga så här: Vi måste skynda oss att utveckla Öörestadsalternativet, så att vi kan ta upp konkurrensen med Hamburgområdet. Då frågar man sig: Är det nödvändigt med en sådan storregionstävlan? Blir människorna i den skissade storstaden lyckligare då? Kommer inte det ensidiga ekonomiska tänkandet att innebära ett eftersättande av miljöfrågor och andra livsviktiga funktioner? Av de reservationer som tidigare berörts vill jag nämna ett par. I reservation 11 vill centern att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställer om en utredning angående etableringskontroll, innefattande förslag om att vi bör pröva införande av ett särskilt etableringstillstånd. Vi är även av den uppfattningen att man med det snaraste bör precisera ett regionalpolitiskt program för hela landet. är det, herr statsråd, inte snart tid att sprida ljus över den riksplanering som säges pågå? Varför detta hemlighetsmakeri? Borde inte riksdagen snarast få del av denna utredning? I anslutning till detta yrkar jag bifall till reservation nr 12. Som jag framhöll, blir det nu föreslagna samrådsförfarandet av ringa 1okaliseringspolitisk effekt. Vi finner det inte angeläget att samrådsmyndigheten direkt offentliggör sin inställning i de enskilda fallen. Men man bör ändå pröva möjligheterna att låta lokaliseringsmyndighetens protokoll bli offentligt tillgängliga. Vi framför dessa synpunkter i reservation nr 3. I propositionen betonas önskvärdheten av att samrådsskyldighet skall gälla inom de geografiska områden och de sektorer av näringslivet som regeringen bestämmer. Från demokratisk synpunkt anser jag att regeringen inte bör få en så vittgående fullmakt. Riksdagen bör ha ett avgörande inflytande över vilka områden det i stort sett skall gälla och hur dessa skall vara utformade. Centern har vid upprepade tillfällen framhållit nödvändigheten av att motverka den starka koncentrationstendens som varit rådande under särskilt de två senaste årtiondena. En koncentration av bebyggelse och sysselsättning till några få storstadscentra är inte bra. Vådorna härav är alltför välkända för att jag skall behöva gå in på detaljer. Den koncentration av arbetstillfällen som blir följden härav kommer att innebära en indirekt tvångsförflyttning av arbetskraft till en inte alltid trivsam boendemiljö. Jag tror att vi alltför litet har beaktat behovet av en mera decentraliserad bebyggelsestruktur. Får jag emellertid uttala den förhoppningen att vi snarast får del av det regionala program för hela landet som regeringen ställde i utsikt vid vårriksdagen. Riksdagen bör vara angelägen om att regionalpolitiken inriktas på ett så decentraliserat samhälle som möjligt. Jag inskränker mig därför till, herr talman, att yrka bifall till de reservationer, där mitt namn förekommer.

Herr talman!

En målsättning formulerad i så allmänna ordalag anger visserligen själva viljeinriktningen för lokaliseringspolitiken men den ger inte någon ledning för det praktiska handlandet, och befolkningen i olika delar av stödområdet får inte något klart begrepp om vad regionalpolitiken kan komma att betyda för deras egen ort. Utvecklingen har visat att de riktlinjer och åtgärder som 1964 års riksdag beslutade inte i tillräcklig utsträckning förmått lösa de svårigheter som strukturförändringarna i vårt näringsliv inneburit för stora delar av vårt land. Vad som saknats har varit och är en målsättning för att veta hur vi skall styra lokaliseringspolitiken och för att bedöma effekten av politiken sådan den har blivit utformad. Det behövs en målsättning för att länen och kommunerna skall kunna göra sin planering och likaså för att det privata och det statliga näringslivet skall kunna lokalisera sig till vissa orter, där man vet vilket befolkningsunderlag man har att räkna med när det gäller både konsumenter och arbetskraft. Vid vårriksdagen behandlades proposition nr 75, som väl i stort sett innebar en fortsättning och vidareutveckling av de lokaliseringspolitiska insatser som riksdagen beslutade år 1964. Departementschefen anförde då bl.a. att målen för den regionala politiken skulle vara att bidra till att skapa ökad jämlikhet i ekonomiskt, socialt och kulturellt avseende mellan människor i skilda delar av landet. För att uppnå detta ansågs en mera fast utformad regional politik nödvändig, och förutsättningarna för en i länen förankrad och hela landet omfattande regional politik skulle förbättras genom de handlingsprogram — länspro grammen 1970 — som för närvarande utarbetas av länsstyrelserna och planeringsråden. En så allmänt formulerad målsättning mötte helt naturligt inga protester, men den skapade inte heller någon klarhet om vad regionalpolitiken skulle innebära konkret för olika områden. En fastare regionalpolitik avsåg regeringen som bekant inte att utforma förrän länsprogram 1970 förelåg, och det skulle innebära att beslut om målsättning kan väntas tidigast 1972. Vid den tidpunkten har regionalpolitiken bedrivits på försök och utan klar målsättning i åtta år, och det vittnar inte om någon större handlingsoch initiativkraft hos regeringen. Lokaliseringsutredningen behandlade i sitt betänkande bl.a. frågan om etableringskontroll beträffande företagsetableringar, främst då i storstadsområdena, och på grundval av detta förordades i proposition nr 75 till årets riksdag att upplysningsoch rådgivningsverksamheten i lokaliseringsfrågor skulle göras mer allmängiltig och få organiserade former. Det är väl detta som har föranlett den proposition nr 154 som nu har behandlats av bankoutskottet i dess utlåtande nr 69. I propositionen föreslås att Kungl. Maj:t genom en lag om lokaliseringssamråd får bemyndigande att förordna om skyldighet för den som planerar nybyggnad av eller annan byggnadslovskrävande åtgärd med lokaler att samråda med statlig lokaliseringsmyndighet om lokaliseringen av den verksamhet som lokalerna är avsedda för. Syftet med samrådet sägs vara att skapa garanti för att företagares lokaliseringsbeslut fattas på grundval av allsidig information om = lokaliseringsförutsättningarna på skilda håll i landet. Vidare sägs att samrådet skall inledas efter anmälan från den som planerar byggnadsåtgärden. Efter samrådet utfärdar vederbörande myndighet bevis att samrådet har ägt rum, och detta bevis skall utfärdas på den anmälandes begäran inom fyra månader efter det att anmälan gjorts. Lokaliseringsmyndighet = förutsättes arbetsmarknadsstyrelsen bli. Kontrollen av att samrådsskyldigheten fullgöres skall åstadkommas genom att byggnadslov för den planerade åtgärden inte får beviljas utan att bevis om samråd har företetts, och bestämmelser om detta föreslås bli införda i byggnadsstadgan. I remissyttrandena över departementspromemorian tillstyrker de flesta remissinstanser det samrådsförfarande som föreslås i promemorian. En grupp remissinstanser ställer sig huvudsakligen positiva till promemoriaförslaget men sätter i fråga om inte en starkare styrning av etableringar skulle kunna vara motiverad, i varje fall på längre sikt. Slutligen föreligger avstyrkande yttranden från en del organ och sammanslutningar som väl kan sägas ha sin hemvist i storstadsregionerna. Den framlagda propositionen har föranlett en folkpartimotion, nr 1305 i denna kammare och nr 1521 i andra kammaren. Där framhålles bl.a. att undersökningarna om de regionala utvecklingstendenserna i Sverige visar att den regionala obalansen blivit alltmer framträdande med befolkningskoncentration i storstadsområdena,. Vidare påtalas vikten av att man dämpar tillväxten i de s.k. stockningsområdena. Motionärerna anser att samrådet är motiverat som ett komplement till den tidigare utvidgningen av arsenalen av regionalpolitiska medel, men framhåller att det, om informationen skall bli konsekvent och meningsfull, krävs att lokaliseringsmyndigheten vid samråden kan presentera av statsmakterna preciserade mål för regioner. Det i propositionen föreslagna samrådsförfarandet och anmälningsskyldigheten ligger väl i linje med vad folkpartiet framhållit som tänkbar åtgärd för detta ändamål. När det så gäller den geografiska avgränsningen avses samrådsförfarandet gälla storstadsregionerna. Regeringen vill också förbehålla sig rätten att efter hand begränsa samrådsskyldigheten, och skäl för samråd kan väl sägas föreligga i alla regioner där stockningstendenser är fullt märkbara. För en viss utvidgning talar enligt motionärernas uppfattning emellertid vissa skäl, bl.a. att det, om samrådsskyldigheten skall få den avsedda regionalpolitiska effekten, är nödvändigt att också låta den gälla starkt expansiva regioner inom storstädernas influensområde. Jag vill understryka att det skall gälla starkt expansiva regioner. Jag vill i detta sammanhang erinra om att dessa problem inte föreligger i Göteborgsregionens influensområde. Jag vill exempelvis påpeka att i norra Bohuslän, Boråsområdet och Halland — med undantag av Väröområdet — föreligger behov av industrilokaliseringar, detta trots närheten till Göteborgsregionen. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till reservation 4, som är fogad till utskottets utlåtande. När det gäller centerpartimotionen har vi anslutit oss till den reservation som innehåller en begäran att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall anhålla att det fortsatta samarbetet mellan staten och näringslivet för en aktiv lokaliseringsoch regionalpolitik måtte omfatta även de mindre och medelstora företagens organisationer. Dessa företags betydelse för svenskt näringsliv underskattas ofta. Näringslivsdebatten rör i stor utsträckning storföretagen. Utmärkande härför är exempelvis riksplaneringen, där hittills Industriförbundet och dess medlemsorganisationer tillmäts stor betydelse. Det är angeläget att de små och medelstora företagens organisationer innesluts i samarbetet mellan staten och näringslivet. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservation 10, som är fogad till utskottets utlåtande.

Herr talman! Herr Thorsten Larsson har i egenskap av utskottsrepresentant talat för de ståndpunkter som vårt partis företrädare i utskottet har intagit i anledning av denna proposition och de i anslutning därtill väckta motionerna. Jag skall därför inte gå in på några närmare motiveringar men vill i alla fall säga några ord.

Man kan säga att detta i stora drag är en linje som följer upp den decentraliseringsfilosofi centerpartiet har gjort till sin. Bankoutskottet gick vid det tillfället emot vår motion. Det tyckte vi då var beklagligt. Vi fick inte heller någon från de övriga partierna i kammaren med oss, och det tyckte vi naturligtvis var om möjligt ännu beklagligare. Men frågan har mognat, och det är väl alldeles uppenbart att centerns tanke vunnit stor anklang i den allmänna debatten. I den reservation från vårt partis representanter, som förelåg i våras, sade vi att det gällde att försöka använda etableringskontrollen, som vi då ville ha utredd, som ett medel att dämpa storstädernas expansion. Den Lemneska utredningen hade strax dessförinnan anfört vissa synpunkter på denna fråga, och flertalet remissinstanser som uttalat sig hade också ställt sig positiva till ett system, innefattande i första hand anmälan, ehuru Lemne i sin utredning hade använt ordet etableringskontroll. I propositionen i våras anförde departementschefen att han fann det uteslutet att på grundval av föreliggande utredningsmaterial ta ställning till de framförda kraven på etableringstillstånd. Han ansåg emellertid att förutsättningar fanns att redan då aktualisera ett anmälningssystem, och han hänvisade därvid till en inom inrikesdepartementet upprättad promemoria i ämnet. Det förslagets huvudpunkter har väl nu återkommit i den proposition, nr 154, som är grunden för bankoutskottets utlåtande nr 69. Jag vill gärna personligen säga att jag är glad för att detta förslag nu har kommit i form av en Kungl. Maj:ts proposition. När vi diskuterat denna fråga har vi sagt att en fast riksplanering — så fast den kan bli — är nödvändig. Denna låtgåpolitik — jag höll på att säga låtgåliberalism — som har tillåtit att om flyttningar skett på ett alldeles ohämmat sätt kan enligt vår mening inte få fortsätta. Vårt gamla krav på en riksplanering, där man har klart för sig vad man vill göra, måste tillgodoses. Vi har i dag inte en sådan planering. På riksdagens bord ligger nu ett utlåtande på grundval av en proposition om detta lokaliseringssamråd, men jag vill inte vara så optimistisk att jag tror att alla problem genom dagens beslut kommer att lösas. Vi har också i de motioner som har väckts i anslutning till propositionen framfört att man måste ha en handlingsberedskap som är klar den dagen man upptäcker att denna möjlighet till samråd kanske inte räcker. Jag vore personligen glad om det skulle räcka med detta samråd, men uppriktigt sagt tror jag inte att det gör det.